Fru talman! Boriana Åberg har frågat justitie och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att få bukt med de svarta körskolorna. För att bedriva trafikskola krävs tillstånd, vilket regleras genom lagen om trafikskolor. Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person som med hänsyn till personliga och ekonomiska förutsättningar bedöms ha förutsättningar att bedriva en sådan verksamhet. Tillståndet beviljas av Transportstyrelsen, som också svarar för tillsynen. En god utbildning är viktig för att ge blivande förare nödvändiga kunskaper för att vi inte ska äventyra trafiksäkerheten. För att en elev ska få övningsköra krävs ett körkortstillstånd. Det krävs även en godkänd handledare som innehar ett handledartillstånd. Den som vill vara handledare ska ha genomgått en utbildning för detta tillsammans med eleven.När den förra regeringen införde det skärpta kravet att en handledare fick ha högst 15 elever var det med syfte att det skulle motverka den så kallade "illegala körskoleverksamheten". Om det nu visar sig att dessa regler inte fått den förväntade effekten är jag självklart öppen för att diskutera andra lämpliga åtgärder tillsammans med myndigheter och branschföreträdare.
Fru talman! Jag tackar infrastrukturministern för svaret men är lite besviken då det över huvud taget inte besvarar min fråga om vilka åtgärder som kommer att vidtas utan enbart innehåller en redogörelse för gällande bestämmelser. Jag klandrar inte infrastrukturministern för det. Interpellationen var ställd till justitieministern eftersom fenomenet svarta körskolor först och främst handlar om ekonomisk brottslighet. Det är en olaglig verksamhet som lurar staten på skattepengar, utsätter människor för fara och i värsta fall sätter människoliv på spel.Det är svårt att uppskatta omfattningen, men vittnesmål från bland andra förarprovsförrättare talar om att svarta körskolor är en organiserad verksamhet som framför allt finns i storstäderna men även på andra håll. Särskilt oroande är att verksamheten sker helt öppet eftersom risken att åka fast är i det närmaste obefintlig. Svarta körskolor polisanmäls sällan. Skälen till det är flera. En polisanmälan kräver ett identifierat brottsoffer, vilket sällan kan påvisas då den betalande kunder inte upplever sig som ett offer och inte har något intresse av att verksamheten granskas. Det krävs också att anmälaren identifierar sig, men det är få som vågar eftersom hot förekommer.Dessvärre är svarta körskolor inte ett område som prioriteras av polisen. Straffvärdet är lågt, och det krävs omfattande bevismaterial. Risken att bli stoppad på vägen av trafikpolis är inte stor med tanke på antalet trafikpoliser. Visst har det hänt att polisundersökningar av svarta körskolor har lett till åtal. Det har till och med hänt att åtal lett till fällande domar, men påföljderna har varit ringa. Det har handlat om dagsböter, och det har inte givit någon avskräckande effekt. De böter som har utdömts har varit låga i jämförelse med intäkterna som den olagliga körskoleverksamheten genererar. Dagsböter baseras på inkomsten, och som bekant deklarerar människor som jobbar svart inte särskilt höga belopp.

Fru talman! Självklart måste den illegala verksamhet som finns bekämpas. Det främsta argumentet är att det är olagligt. Det finns dock ett annat starkt argument, och det är att den lagliga verksamheten riskerar att konkurreras ut. Då får vi samma fenomen som vi kan se inom transportbranschen inklusive taxinäringen, inom byggbranschen och inom hotell och restaurang, alltså att svart verksamhet breder ut sig på bekostnad av vit verksamhet. Det kan komma till ett läge där de seriösa aktörerna står inför valet att byta verksamhet och göra något annat eller att stanna kvar och se sig utkonkurrerade. Det finns till och med de som laborerar med möjligheten att själva gå in i den svarta branschen, och så får det aldrig bli.Ministern framhåller att vi behöver mer kunskap om omfattningen av de svarta körskolorna. Ministern aviserar också att hon är öppen för att diskutera åtgärder. Den förra regeringen vidtog ju åtgärder, till exempel att begränsa till 15 körskoleelever per handledare, och regeringen visar en öppenhet för att gå vidare.Något vi inte får glömma i sammanhanget är priset. En del kanske inte vet om att det är svart verksamhet, men andra kanske vet om det och väljer denna verksamhet på grund av priset. De kanske inte tänker på baksidan av det, att de gynnar olaglig verksamhet. Dessutom saknas det kanske gällande försäkring om olyckan är framme, och handledaren har kanske inte rätt utbildning.Vi måste ta upp frågan om priset. Körkort håller på att bli, eller har kanske redan blivit, en klassfråga. Det har betydelse vilken ekonomi ungdomarna har och inte minst vilken ekonomi deras föräldrar har. Det kan få långtgående konsekvenser, inte minst när det gäller arbetsmarknaden där många jobb kräver körkort. De som inte har haft råd att ta körkort utestängs. Vi ser också att de med akademisk utbildning har körkort i högre utsträckning än de med arbetaryrken.Jag önskar därför att man går vidare med de försök som gjorts med körkortsundervisning som frivilligt tillval på gymnasiet. Man kanske inte kan ta hela sitt körkort men åtminstone få teoriundervisning.Det skulle vara bra för trafiksäkerheten överlag. I dag behövs ingen utbildning för att cykla, men om man som cyklist inte kan trafikreglerna kan det få långtgående konsekvenser. Det gäller både en själv för att man är oskyddad och riskerar sitt liv och för att man skapar osäkerhet. En bil som väjer eller stannar tvärt kan leda till en krock där det kommer en bil bakom. Det finns många scenarier där det skapar stor osäkerhet. Därför borde vi satsa mer på att fler får åtminstone en del av sitt körkort inom ramen för en vanlig utbildning.Det skulle även få positiva effekter på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag tror att alla är överens om det är viktigt att stävja olaglig verksamhet och svart verksamhet av olika slag. Det är ett bredare problem som florerar i andra branscher. Det undandrar resurser från våra gemensamma allmänna tillgångar. Det bidrar också till att säkerhet, försäkringar och annat sätts ur spel, vilket nämndes. Det är därför viktigt att se till att de regler som finns efterlevs.Samtidigt finns det en risk om vi vidtar åtgärder för att möta ett omfattande problem och tar i ordentligt från tårna att ungdomar som saknar människor i sin närhet som kan vara handledare inte har möjlighet att påbörja en körkortsutbildning. Så skulle det kunna bli om vi inskränker det till att man får handleda endast några få personer och i praktiken bara kan köra med sina egna barn eller så.När vi ska vidta åtgärder gäller det alltså att de är avpassade efter problemets omfattning och att det också finns en rimlighet i de åtgärder vi vidtar.

Det gör det väldigt svårutrett.Vi är helt överens om problembeskrivningen. Utmaningen blir att hitta en relevant och ändamålsenlig åtgärd för att stävja problemet. Det handlar självklart om polisiära insatser men också om information till ungdomar om hur de ska välja handledare och körskola den dagen de tänker ta sitt körkort. Givetvis kan även priset spela in.

Fru talman! För att undvika missförstånd vill jag förtydliga att syftet med interpellationen inte på något sätt är att försvåra för privatister som kör med sina föräldrar, fastrar eller mostrar. Syftet är att hindra svarta organiserade körskolor med många elever som de lurar.

Detta försvårade möjligheterna att bedriva olaglig körskoleverksamhet utan att på något sätt hindra de privatkörande eleverna.Visst kan man fråga sig om 15 är det optimala antalet, eftersom 85 procent av alla privata handledare bara har en körkortsaspirant. Men begränsningen var onekligen ett steg i rätt riktning.Alliansregeringen gav Trafikverket i uppdrag att vidareutveckla förarprovsverksamheten. Inom det uppdraget kom Sveriges Trafikskolors Riksförbund med idén om det digitala utbildningsprotokollet, som inte bara skulle korta förarprovsköerna utan även hindra svarta körskolor från att bedriva verksamhet.Vad är ett digitalt utbildningsprotokoll? Förenklat handlar det om ett digitalt verktyg där utbildaren antecknar elevens framgångar i de olika delmomenten i förarutbildningen enligt Trafikverkets föreskrifter.Det digitala utbildningsprotokollet är tänkt att användas för all körkortsutbildning, såväl privat som på körskola. Elev och handledare har tillgång till protokollet genom legitimering via bank-id eller liknande.

Det var alliansregeringens intention, och min förhoppning är att infrastrukturministern delar den.

Fru talman! Jag tror att man ska angripa problemet från olika håll. Den ena delen är att jaga dem som har illegal verksamhet. Om detta inte har fungerat hittills får man hitta nya vägar, men första steget är att kartlägga hur det ser ut, hur stor omfattningen är och hur man kan tänka sig att gå vidare.Den andra delen är att informera ungdomar. Det kan vara lockande med det låga pris som erbjuds - i en del fall har det varit halva priset i en svart körskola. Men man får betala ett högt pris i andra ändan när man inte har gällande försäkring och läraren i värsta fall inte är utbildad för ändamålet.Men jag tror ändå att det är värt att föra vidare tankegångarna om att det borde vara billigare att ta körkort. Man kan se att det under de senaste 25 åren har skett en ganska dramatisk nedgång i andelen ungdomar som tar körkort. En del av detta beror på att ungdomar bor i stan och kanske inte behöver det. De kanske cyklar eller åker buss eller tunnelbana, men hela nedgången kan inte förklaras på det sättet.En del av nedgången handlar om att det har blivit dyrare. När det har gått så långt att det faktiskt har blivit en klassfråga känner jag att det allmänna borde gå in. Man borde erbjuda detta inom utbildningsväsendet. Det skulle kunna vara ett lockbete för ungdomar som inte känner sig motiverade att gå i gymnasiet eller känner att de inte klarar av det. De skulle kunna få åtminstone en del av körkortsutbildningen i gymnasiet. Man skulle kunna ha det som ett fritt tillval av ämne.Jag tackar för debatten.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att inte vidta åtgärder som försvårar för privatelever och privata handledare att bedriva verksamhet. Det skulle möjligen föra med sig den icke önskade konsekvensen att antalet eller andelen ungdomar som ges en reell möjlighet att ta körkort minskar. Det vill vi inte åstadkomma.Digitala lösningar kan säkert vara ett sätt att titta på frågan. Samtidigt behöver man en kartläggning, som jag sa i mitt tidigare inlägg. Man får helt enkelt fråga polisen i de olika delarna av Sverige vilken omfattning de uppskattar att det är.De kan ha en relevant uppfattning så att vi får lite mer kött på benen när det gäller hur stor omfattningen är. Det tror jag är en grundfråga för att kunna vidta rätt åtgärder. Jag ser annars en uppenbar risk för att vi försvårar för dem som vi inte vill försvåra för utan att vi löser det problem som är tänkt att lösas.Vi är absolut beredda att gå vidare där men inte utlova några konkreta åtgärder förrän vi har kartlagt så att vi vet att vi åtgärdar rätt problem. Vi ber att få återkomma i frågan när vi vet lite mer om hur det ser ut.Som avslutning kan jag nämna att jag tror att det är en oerhörd fördel att körkortsprov utförs inom en statlig myndighet som är kontrollerad. Det fanns idéer hos den tidigare alliansregeringen om att lägga ut detta på privata utförare. Där skulle man definitivt kunna hitta starka incitament för att koppla ihop svart körkortsverksamhet med en ganska välvilligt inställd testverksamhet.Förutom att det är olaglig verksamhet och de ekonomiska och andra aspekter som finns på frågan har man åtminstone säkerställt att man minimerar risken för att trafiksäkerheten ska påverkas negativt. Körkortsprovet avlägger man i en kontrollerad statlig verksamhet, och jag tror att det är oerhört viktigt i detta sammanhang att det kvarstår på det sättet.

Fru talman! Det är en idé att vända sig till polisen.

Då framkom det skrämmande uppgifter om de svarta trafikskolornas utbredning. Det visade sig genom en enkät som STR har gjort bland sina medlemmar att 80 procent av alla utbildare har upplevt svarta körskolor på sin ort.Det är inte svårt att förstå oron och uppgivenheten bland dem som bedriver laglig verksamhet, betalar arbetsgivaravgifter, moms, Fskatt, tillsynsavgifter till Transportstyrelsen och så vidare. De som gör rätt för sig kan inte konkurrera med dem som fuskar. Ärliga näringsidkare med små marginaler tvingas lägga ned sina verksamheter. Då försvinner arbetstillfällen och även service för medborgarna.Om trenden med den svarta verksamheten inte bryts riskerar det att demoralisera hela förarutbildningen. Därför är det viktigt att det tas krafttag från alla berörda myndigheter: polisen, Ekobrottsmyndigheten, Transportstyrelsen och även Försäkringskassan, för att omöjliggöra existensen av svarta körskolor.
Fru talman! Att upprätthålla ordning och reda på arbetsmarknaden är en av regeringens främsta frågor. Det handlar bland annat om att motverka illojal konkurrens och konkurrens som inte sker på lika villkor, det vill säga där företag som sköter sig får en konkurrensnackdel i förhållande till de företag som väljer att fuska med allt från skatter till löner, säkerhetsföreskrifter och annat.Det är ett oerhört viktigt område. Detta är egentligen ett mer branschspecifikt exempel som handlar om just körskolor. Men vi sätter också fingret på ett större problem, att det finns ett utrymme för att bedriva svart verksamhet. Vi har flera exempel i andra branscher där det är ett stort problem.Regeringen tycker att detta är en viktig och angelägen fråga. Vi har nyligen fattat beslut om åtgärder på transportområdet, och vi är beredda att gå vidare med åtgärder på fler områden.Samtidigt gäller det, som jag har sagt tidigare, att man inte sjösätter åtgärder som riskerar att göra det svårare för dem som sköter sig.

Men jag tror inte att det är lyckosamt att peka ut bara svarta körskolor som ett specifikt och isolerat problem, utan svart verksamhet, olaglig verksamhet och oreda på arbetsmarknaden generellt behöver tacklas på olika sätt.Överläggningen var härmed avslutad.